Herr talman! Jag vill börja med att tacka handelsminister Ann Linde för svaret på min interpellation. Det var ett utförligt svar jag fick, men jag måste ändå notera att Ann Linde inte alls besvarade den centrala frågeställningen i min interpellation. Min fråga var varför regeringen valt att aktivt främja export av krigsmateriel till en alltmer auktoritär regering i Filippinerna. Jag vill inledningsvis vara väldigt tydlig på några punkter. Jag har inte heller hört någon vare sig eller utanför riksdagen som har kritiserat att Sverige nu öppnat en ambassad i Manila. Tvärtom var vi många, inklusive jag själv, som tyckte det var ett felaktigt beslut av den tidigare borgerliga regeringen att avveckla Sveriges närvaro i landet. Jag har inte heller hört någon som har förespråkat en handelsbojkott mot Filippinerna eller som motsätter sig att Sverige skickar handelsdelegationer till landet. Vi är däremot ganska många som är frågande till att den så kallade feministiska regeringen som Ann Linde företräder så tydligt använder sin ambassad och sin handelspolitik till att understödja och främja just svensk vapenexport till Filippinerna. Om man tittar på den gångna hösten är exemplen många på hur Ann Lindes regering valt att aktivt understödja i synnerhet Saabs försök att sälja krigsmateriel till Filippinerna. Den 7 november invigdes Sveriges ambassad i Manila av näringsminister Mikael Damberg. Han tog med sig en stor delegation med företrädare från bland annat näringslivet. Vi från Vänsterpartiet begärde ut listan på deltagare i delegationerna från Utrikesdepartementet. Jag noterar att det finns med tre höga företrädare för krigsmaterieltillverkaren Saab. På listan finns inte en enda företrädare för det civila samhället. Vi vet att Saab har försökt att sälja JAS Gripen-plan till Filippinerna sedan 1999. I dag marknadsför man kustövervakningssystem, ubåtar och en lång rad andra vapensystem i landet. Samma vecka som Sverige öppnade sin ambassad i Manila öppnade Saab ett försäljningskontor i staden, till och med i samma kvarter som den svenska ambassaden. Ann Linde säger att det inte fördes några samtal om svensk vapenexport i samband med statsrådet Dambergs resa till Filippinerna. Det är självklart omöjligt för mig att kontrollera eller ifrågasätta. Vad jag däremot vet är att den nytillträdde svenska ambassadören i Filippinerna Harald Fries i en intervju med Manila Times berättade att krigsmaterieltillverkaren Saab sökte business partnerships i Filippinerna och att Saab kunde erbjuda marin övervakningsutrustning och ubåtar till landet. Rubriken för artikeln där den svenska ambassadören uttalade sig var: Svenskt företag vill förse Filippinerna med militär utrustning. Jag förutsätter att en svensk ambassadör, som är en företrädare för Sveriges regering, uttalar sig utifrån det mandat han har fått från den svenska regeringen. Det stämmer som Ann Linde säger att vi i Sverige har en ordning där det är en myndighet, ISP, som beslutar om svenska företag ska få sälja vapen eller inte. Det är inte regeringen som fattar beslut om enskilda affärer. Det är jag mycket väl medveten om. Det är däremot regeringen som är ansvarig att genomföra det riksdagsbeslut som vi fattade i kammaren 2011 om att regeringen skulle återkomma med nya skärpta regler för vapenexport till icke-demokratiska stater. Jag noterar att det nästan har gått sex år sedan riksdagsbeslutet och att vi fortfarande inte har fått någon som helst skärpning eller något lagförslag från regeringens sida på riksdagens bord. Det är också regeringen själv - det är viktigt att understryka, och det centrala i interpellationen - som beslutar vilken export man vill främja och till vilka länder. Ingen har tvingat regeringen att ta med sig Saab i sin delegation till Filippinerna men att lämna organisationer som Amnesty eller Svenska Freds hemma. Ingen har heller tvingat regeringens utsände i Manila att i filippinska medier främja export av ubåtar och övervakningsutrustning. Det ansvaret vilar på regeringen. Därför skulle jag vilja få ett besked från Ann Linde: Varför väljer er regering att aktivt understödja svensk vapenexport till Filippinerna?

Herr talman! Nu säger handelsminister Ann Linde att regeringen inte har några principiella hinder för att främja vapenexport just till Filippinerna. Jag inser nu efter att både ha skrivit en interpellation och ha ställt en direkt fråga till handelsministern att det kanske är ungefär så långt vi kommer i debatten. Klarare än så kan inte regeringen bli. Jag måste däremot säga att jag ser väldigt tydliga principiella hinder för att Sveriges regering, en feministisk regering, ska främja vapenexport till en regering som den vi i dag ser i Filippinerna. Vi har under en lång rad år sett hur Filippinerna haft stora utmaningar när det gäller utomrättsliga avrättningar, och man har haft väpnade konflikter. Situationen för mänskliga rättigheter och demokrati har tydligt förvärrats sedan juni när Rodrigo Duterte tillträdde som president i landet. När Duterte hade suttit vid makten i 100 dagar släppte Amnesty en rapport där man slog fast att en våg av olagligt dödande resulterat i fler än 3 000 dödsoffer och att Dutertes politik bara på 100 dagar hade slagit sönder alla tidigare framsteg när det gäller mänskliga rättigheter. Amnesty International slog fast att Dutertes presidentskap karakteriserats av statligt sanktionerat våld i en chockerande omfattning. Amnesty har konstaterat att regeringen i Filippinerna i dag har skapat ett klimat där vem som helst kan döda och vem som helst kan dödas så länge det sker under retorik om krig mot drogerna och narkotika. Presidenten har offentligt uppmuntrat civila att döda drogberoende människor. Han har dessutom påtalat att han aldrig kommer att åtala poliser som genomför utomrättsliga avrättningar. Nu diskuterar man i parlamentet i Filippinerna om att återinföra dödsstraffet. Duterte har dessutom sagt att han vill se dagliga avrättningar om dödsstraffet återinförs. Situationen i Filippinerna har bedömts som så allvarlig att USA har fattat ett principiellt beslut av avbryta viss form av vapenexport till landet. Uppenbarligen ser den svenska feministiska regeringen inte riktigt samma problem. Här ser man inga principiella hinder för att regeringen aktivt på plats genom delegationer och ambassad ska främja svensk vapenexport. Det är, som sagt, inte Ann Linde och hennes regering som fattar beslut om vilka svenska vapenaffärer som ska godkännas eller inte. Men man har själv ansvar och makt att besluta om vilka affärer man vill främja eller inte. De beslut som regeringen fattar om var man ska skicka sina handelsdelegationer, vem som ska inkluderas och vilka produkter som ska främjas får också konsekvenser. Det är helt avgörande för om svensk vapenexport ska kunna genomföras eller inte. För en tid sedan intervjuade Expressen chefen för marknad och försäljning av JAS Gripen hos Saab, en man som heter Richard Smith. När han fick frågor om Filippinerna sa han: "Det är en intressant utmaning. Vi kan alla se att det händer saker politiskt i landet, och vi vet inte riktigt var detta slutar. Om vi känner att det inte finns stöd för oss att sälja plan till Filippinerna kommer vi att bromsa vår aktivitet där." Vad är det Saab säger? Jo, att utan ett direkt uttalat stöd från Ann Lindes regering kommer man inte att fortsätta med sina planer att försöka sälja JAS Gripen-plan och annan krigsmaterielutrustning till Filippinerna. Det innebär till slut att bollen ligger hos Ann Linde och hennes regering. Det är där ansvaret ligger. Richard Smith får också frågan om hur han upplever stödet från Sveriges regering när Saab ska sälja JAS Gripen runt om i världen. Han svarar: Stödet från Sveriges regering är "otroligt bra".

Herr talman! Jag tycker att det är lite tråkigt och även lite beklämmande att Ann Linde väljer att använda debatten till att hänvisa till myndigheter och riksdagsbeslut i stället för att ta ansvar för de beslut som faktiskt regeringen själv har fattat. Det är regeringen som fattar beslut om vem som ska ingå i regeringsdelegationen till Filippinerna, och jag förutsätter att det också är regeringen som har gett ambassadören i Manila i uppdrag att aktivt förespråka, understödja och främja svensk vapenexport till Filippinerna. Jag hade önskat att regeringen kunde ta ansvar för sina beslut på området. Nej, jag bedömer inte att Sverige har ett intresse av att en alltmer auktoritär Duterte får tillgång till svenska ubåtar. Och nej, jag tror inte att det främjar demokratin på Filippinerna att vi säljer JAS Gripen-plan till en regim som har dödat så många som kanske 5 000 personer bara sedan i somras. Detta visar på problemen med svensk vapenexport och hur regeringen har valt att agera. Det går inte att med trovärdighet vara en röst för demokrati och mänskliga rättigheter samtidigt som man försöker sälja vapen till auktoritära regimer. Vi ser gång på gång hur svensk vapenexport påverkar svensk utrikespolitik och hur man tonar ned brott mot de mänskliga rättigheterna för att få en möjlighet att sälja svenska vapen. Jag tror inte att det är en slump att både Ann Lindes regering och hennes föregångare har haft svårt att kalla Saudiarabien för en diktatur när det är ett land som är en av de främsta köparna av svenska vapen. Jag tror inte heller att det är en slump att Ann Linde nu står här och säger att Filippinerna är en "stabil demokrati" samtidigt som man har genomfört så många som kanske 5 000 utomrättsliga avrättningar bara sedan i somras. Som jag sa tidigare: Saab säger själva att de känner att stödet är otroligt bra från regeringens sida när de försöker sälja vapen i Filippinerna. Frågan är om de filippinska demokratiaktivisterna och människorättsförsvararna känner samma stöd från Sverige i dag. Jag betvivlar tyvärr det.